Herr talman! Jag skall bara ta upp en enda punkt i herr Fridolfssons inlägg. Han sade att socialdemokratiska politiker inte kan förstå att det går att bedriva verksamhet i andra former än de själva tillämpar. Jag tycker att det är något av en ful insinuation. I själva verket har ju bidragskriterierna utarbetats av ungdomsorganisationerna själva. Det är det helt övervägande antalet ungdomsorganisationer som vill ha den här modellen. Vi har i utskottet haft att ta hänsyn till den opinionsyttringen. Vi har då sagt att det är önskvärt att slå vakt om dessa kriterier för ungdomsstödet. Organisationerna själva har alltså deltagit, men vi konstaterar då att en del organisationer är missnöjda och anser sig ha hamnat mellan stolarna. Därför har vi tagit upp detta i utskottets betänkande och sagt att vi har förståelse för att man i vissa fall får göra särskilda bedömningar. Herr Fridolfsson citerade vad utskottet skrev på s. 5.

Efter vad vi erfarit har den organisation som herr Fridolfsson närmast talade för — pingströrelsens ungdomsverksamhet — inte deltagit i remissarbetet vid utformningen av de nya bestämmelserna. Men det här är en inbjudan: Kom och diskutera era problem! Vi har i utskottet inte velat fungera som en bidragsmyndighet och behandla varje organisation för sig genom att säga att den organisationen skall ut och den organisationen skall in i systemet. Men vi har genom vår skrivning, vilken alla står bakom, ordnat det så att ingen organisation nu faller ut ur systemet, utan alla är kvar under minst tre år. Under den tiden finns det möjlighet för var och en av organisationerna att diskutera sina speciella problem. Jag har inget behov av att putta ut någon utan är glad för varje organisation som på ett lämpligt sätt kan puttas in i systemet.
Herr talman! Herr Andersson i Lycksele säger att det är ungdomsorganisationernas representanter som föreslagit bidragskriterierna. Herr Andersson i Lycksele fann det naturligt att man följde deras förslag. Det är naturligtvis så att de ungdomsorganisationer som utarbetat dessa bidragsregler och gynnas av dem tycker att de är bra, och de säger naturligtvis ingenting. Men det framgick också klart av herr Anderssons inlägg att det finns en stor grupp organisationer som inte får någonting och som inte heller fick någonting i första omgången, och dessa organisationer är naturligtvis missbelåtna. Skall man då inte i första hand ta hänsyn till de synpunkter som en utfrusen organisation framför? Jag tycker att det är helt naturligt att man i första hand bör beakta deras synpunkter. Sedan påpekar herr Andersson mycket riktigt att utskottet framhållit att de organisationer som nu sakta men säkert under tre års tid skall försvinna som bidragsberättigade organisationer skall få vara med vid de här överläggningarna. Ja, men fattas bara annat! De organisationer som stipulerat de regler som nu gäller får vara med. Men de organisationer, framför allt pingströrelsens ungdomsarbete, som inte varit med och fastställt reglerna har nu mer eller mindre av nåd tagits in i ett överläggningsschema i kanslihuset.
Herr talman! Ett 80-tal organisationer har beretts tillfälle att yttra sig över det här förslaget. Det helt övervägande antalet har tagit detta tillfälle i akt. Till det fåtal organisationer som inte yttrat sig och gett sina synpunkter till känna under beredningsarbetet hör pingströrelsens ungdomsverksamhet. Jag beklagar det, men vi inbjuder dem nu att komma till överläggningar.
Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort, eftersom jag vet att kammarens ledamöter vill åka hem till Tomelilla, Jokkmokk eller vart det nu bär i väg. Får jag bara säga till herr Andersson i Lycksele att jag tycker att det är ett mycket märkligt argument att pingströrelsen nu skall straffas för att man inte framlagt sina synpunkter i rättan tid. Det råder inget tvivel om vilka synpunkter pingströrelsen har på den fråga som här diskuteras, även om dessa synpunkter har framförts något för sent. I varje fall har de, herr talman, inte kommit så sent att de inte skulle ha kunnat beaktas av utskottet och av kammaren, varigenom beslutet skulle ha blivit mer positivt för pingströrelsens del.

Herr talman! Det statliga stödet till ungdomsorganisationerna har ju varit föremål för ett mycket ingående utredningsarbete, som så småningom utmynnat i propositionen 14. Jag tycker att den grundsyn på barnoch ungdomsarbetet som anläggs i propositionen är mycket positiv. Föredragande statsrådets bekännelse till barnoch ungdomsorganisationernas betydelse för en god samhällsutveckling bör betraktas som en uppfordran till fortsatta aktiva insatser och förnyelse av arbetet i takt med tidens förändringar. Jag skulle själv ha velat utveckla detta närmare, speciellt vad gäller det kristna barnoch ungdomsarbetets plats och betydelse i vårt land, men beslöt mig för att avstå med hänsyn till kammarledamöternas önskan att få avsluta arbetet den här dagen någorlunda tidigt. Jag skall därför avstå från en mer omfattande debatt. Som motionär vill jag dock kommentera den fråga som kanske varit svårast för utskottet att ta ställning till, nämligen huru en stor ungdomsorganisation genom propositionens skrivning — eller kanske rättare sagt genom vad som inte står där — blir helt utan stöd till sin centrala verksamhet. Jag avser Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete. I de flesta avseenden har statsrådet visat förståelse för de olika särdrag som kännetecknar kanske särskilt de kristna ungdomsorganisationerna. Bl. a. har statsrådet tagit hänsyn till den tveksamhet som anförts från kristet håll mot kravet på medlemsavgift. Det visar också på god förståelse för den kristna synen på medlemskapet i församlingen när statsrådet tolkar frågan såsom gällande främst hur medlemskapet skall styrkas för medlemmar som inte erlagt medlemsavgift. Jag har i min motion uttryckt den förhoppningen att detta inte på det regionala och lokala planet leder till andra, försnävande kriterier. Vidare har, när det gäller vissa organisationer som inte helt fyller alla grundkraven för det statliga stödet, särskild bedömning gjorts därför att organisationerna i övrigt redovisar en verksamhet som borde berättiga till stöd. Hela den här positiva inställningen kunde mycket väl omfatta Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete. Men här blev det tyvärr stopp. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén har tidigare inför kammaren uttalat att Pingstförsamlingarna inte har någon riksorganisation. Det är gravt felaktigt. Hur kan tröskelbidrag utgå till en organisation som inte existerar? Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete är en sammanslutning av omkring 450 lokala församlingar med omkring 65 600 7-25-åringar i sitt ungdomsarbete. Organisationen kom till 1971. Stadgarna upprättades i samråd med expertis på skolöverstyrelsen. Vid det här laget är alla de här bortförklaringarna om att organisationen inte är någon organisation mycket väl kända. Man säger: PU har inga kostnader, PU avlönar bara en halv kontoristtjänst osv. Men pingsförsamlingarnas ungdomsarbete består av mycket mer. Det har funnits långt innan det gemensamma organet föddes.

Inom pingströrelsen förekommer således central verksamhet och ledarutbildning lika väl som inom andra liknande rörelser. Det är endast formen för finansieringen som skiljer. All ungdomsverksamhet bygger på ideellt engagemang. De flesta ungdomsledare, och kanske särskilt i de kristna samfunden, uppoffrar inte bara sin fritid utan bistår med inte föraktliga summor av egna medel. Man skulle kunna säga att de betalar för att arbeta ideellt. Detta dubbla engagemang stimulerar många gånger till fortsatt och utvidgat arbete. Så länge Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete inte åtnjuter statligt stöd för den centrala verksamheten finansieras den inom den egna organisationen. Den lokala församlingen och ofta ledaren själv betalar kostnaderna för att delta i riksomfattande ledarkurser. Jag vill bara nämna två exempel. I fjol deltog 1 069 barnoch ungdomsarbetare i en tredagars kurs i Jönköping. 1973 deltog likaledes omkring 1 000 personer i en lik nande kurs i Västerås. De totala kostnaderna uppgick till mellan 60 000 och 80 000 kr. för dessa kurser. Hade pingstförsamlingarna åtnjutit statligt stöd så skulle en stor del av dessa kostnader ha kunnat täckas av detta, precis som man gör på andra håll, mén nu stod deltagarna och värdförsamlingarna för kostnaderna. Utöver de här kostnadsuppgifterna finns det självfallet ett omfattande obetalt, frivilligt arbete. Likaså skulle man kunna täcka kostnaderna för de många korttidskurserna på Kaggeholms folkhögskola genom det centrala stödet. Det gäller sådana kurser som inte regleras genom det statliga stöd som skolan får för sin huvudsakliga verksamhet. Dessa kurser betalas av de deltagande eleverna eller delvis av deras egna församlingar. Jag tror att det är unikt att ungdomar offrar tid och pengar för att delta i sådana här kurser, när deras kollegor i andra organisationer får ersättning för förlorad inkomst, resor och kurskostnader. Herr talman! Eftersom tiden är begränsad — jag har själv låtit mig begränsas — skall jag inte fortsätta den här uppräkningen. Jag skulle bara kort och med hänvisning till vad utskottet anfört vilja uttala en förhoppning att den tid tröskelbidraget blir kvar — vilket är ett initiativ från utskottets sida — används för att finna sådana former att det statliga stödet kan utgå även till Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete. Det gäller alltså en tid som samhället har till att anpassa reglerna så att de svarar mot de enskilda organisationernas egen vilja att utforma sin verksamhet. Jag vill hänvisa till herr Enlunds särskilda yttrande, som förutsätter att de överläggningar som kommer till stånd i detta syfte inte skall leda till att en organisation tvingas ändra sin organisationsform i strid mot vad den själv anser vara ändamålsenligt. Det kanske — jag vet inte om jag överdriver — är något oroväckande när herr Andersson i Lycksele säger att det är så angeläget att slå vakt om regelsystemet. Visst skall det finnas ett regelsystem, men som jag tidigare anfört har man gjort vissa undantag genom övergripande bedömningar. Är regelsystemet viktigare, herr Andersson i Lycksele, än möjligheten att — som han sade —- putta in en organisation under regelsystemet? Jag vill också något beröra tröskelorganisationernas förutsättningar. Genom utskottets initiativ och tidigare uttalanden av statsrådet skall det statliga stödet nu kunna utgå för lokal ungdomsverksamhet. Vad händer efter tre år, om man inte från samhällets sida nått fram till en form för att kunna ge centralt stöd? Då finns ingen erkänd organisation som kan ta emot det statliga stödet för lokal ungdomsverksamhet. Då riskerar man också att vissa andra bidrag som f.n. är av större storleksordning faller bort. Kom nu och gör er hörda, säger herr Andersson i Lycksele. Visst bör det finnas ett samråd, men det är inte bara fråga om att göra sig hörd. När herr Andersson fäster så stor vikt vid att Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete inte hade avgett något remissyttrande och anser att det skulle vara något av ett skäl till att denna verksamhet skulle utestängas från det centrala stödet är det litet märkligt. Jag har tagit reda på orsaken till att inget remissyttrande lämnats. Orsaken var närmast att man följt arbetet inom utredningen och funnit att de av utredningen föreslagna reglerna var av positivt innehåll för Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete. I brist på arbetskraft och tid hade man inte inom föreskriven tid haft möjlighet att avge ett remissyttrande. Där ser vi kanske den kristna godtrogenheten — man tror så väl om folk och vad som görs, men man blir kanske ibland besviken över att resultatet inte blir vad man väntat. Jag har i min framställning här mycket klart påvisat att det är fråga om en verksamhet som fungerar av egen kraft. Ett uteblivet statsbidrag innebär knappast vare sig nedläggning eller inskränkning av verksamheten. Men det finns inom organisationen skaror av arbetsvilliga och engagerade ungdomar, ledare och lärare som skulle kunna tas till vara på ett ännu bättre sätt om de ekonomiska resurserna var gynnsammare. Det är en oskattbar tillgång som samhället verkligen kan satsa på. Jag vill inte påstå att ett sedermera klart nej från statsmakternas sida till centralt stöd på grund av organisationsformen skulle leda till någon försvagning av verksamheten. Tvärtom kan det utgöra en sporre till en kraftigare satsning med egna medel. Här är det främst fråga om ett förtroendefullt samarbete mellan samhället och de frivilligt arbetande krafterna. Med god förståelse och god vilja kan en sådan samverkan uppnås. Jag hoppas att den skall visa sig finnas bakom den för tillfället stängda fasaden.

Herr talman! Herr Sellgren talade alldeles nyss om den kristna godtrogenheten. Jag tycker att hans inlägg i viss mån vittnade om en misstro mot utskottets goda vilja. Vi har verkligen ansträngt oss att utifrån de förutsättningar som fanns finna en lösning på de här problemen. Jag har tidigare pekat på att i botten låg ett förslag som tillstyrkts av det helt övervägande antalet ungdomsorganisationer. Sedan tycker jag att det finns skäl att inför kammaren redovisa att vi har haft hearings med företrädare för Pingströrelsens ungdomsverksamhet, allmänt kallad PU, och att vi därvid erfarit att man i varje fall f. n. inte har central redovisning av kostnader för sin centrala verksamhet. Bidragssystemet bygger på att organisationerna kan erhålla högst 75 96 av faktiska kostnader.

Herr talman! Om man funnit att man varit något för godtrogen och förhoppningarna inte uppfylls är det helt klart att godtrogenheten kan avlösas av misstro. Så har det blivit i det här fallet. Det är helt klart. Betyder det att jag då också har en misstro mot utskottets goda vilja? Nej, men utskottet skulle väl ha kunnat visa en ännu bättre vilja — och det hade man gjort om man hade tillstyrkt bifall till motionerna, som vill lägga till rätta de påtalade kantigheterna. Jag tror nämligen, herr Andersson i Lycksele, att det kanske inte bara är organisationsformen som här varit avgörande. Kunde det möjligen vara tillgången på medel? Sedan säger herr Andersson att man vid hearings med PU fått klart för sig att där för tillfället inte finns någon central redovisning. Det finns förvisso central redovisning inom ramen för den verksamhet PU nu bedriver, men den verksamhet man bedriver i samverkan med andra församlingar —- såsom de korttidskurser jag nämnde — ingår inte i redovisningen. Jag har inte propositionen i min hand, men jag tror det på s. 58 står att man under första året av en organisations verksamhet inte kräver så omfattande redovisning. En organisation bör väl först få stöd för att kunna avge en redovisning, eller hur herr Andersson?
Herr talman! Jag hoppas att det var ett fel i herr Sellgrens ordval när han talade om att han hoppats att utskottsmajoriteten skulle ha kunnat inta en annan ståndpunkt. Jag vill påpeka att utskottet är enhälligt på den här punkten.

Herr talman! Det skall bli mycket kort. Vi kanske inte skall diskutera här vad man erfarit under utskottsarbetets gång.

Herr talman! Herr Östrand har frågat mig om jag överväger ytterligare åtgärder för att motverka vissa kapitalvinster vid försäljning av småhus samt om så inte är fallet, vilka riktlinjer som enligt min mening bör gälla i detta hänseende för kommunernas medverkan i småhusproduktionen. Herr Pettersson i Lund har frågat mig om jag är beredd att framlägga förslag som innebär att kommunerna får möjlighet att besluta om att hembudsskyldighet till kommunen och dess bostadsförmedling av statsbelånade nybyggda villor skall gälla under exempelvis en femårsperiod efter uppförandet, där utgångspunkten skall vara att säljaren får ersättning för inköpspris och nedlagda kostnader, uppräknat efter index. Jag hemställer om att få besvara frågorna i ett sammanhang. Regeringens förslag i propositionen 1974:150 innebar införande av en kontroll av överlåtelser inom två år från den första överlåtelsen. Vid denna skulle ske en prövning av överlåtelsevärden som bl.a. innebar att köpeskillingen skulle anses godtagbar om den inte översteg ursprungligen godtagen högsta produktionskostnad med skäliga tillägg för försäljningskostnader, förbättringar och allmän ökning av byggnadskostnaderna under tiden från färdigställandet och fram till överlåtelsen. Riksdagen beslöt i december 1974 i enlighet med förslaget. Dessa regler trädde i kraft den 1 januari 1975, och det dröjer således en tid innan någon effekt av dem kan avläsas. Ett antal kommuner tillämpar, som herr Östrand påpekar, sedan en tid skilda regler i samband med förstagångsförsäljning av småhus för 107 att förhindra spekulation. Kommunförbundet följer denna verksamhet. Det finns enligt min mening skäl att avvakta resultatet av de hittills vidtagna åtgärderna och av den i kommunerna pågående verksamheten innan ställning tas till eventuella ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Men av naturliga skäl kan jag inte vara fullt tillfredsställd med den avvaktande hållning som statsrådet intagit, och orsaken härtill skall jag utveckla litet närmare. Bakgrunden till min interpellation är den mycket allvarliga utveckling som är på gång när det gäller de möjligheter som nu finns att göra mycket snabba och framför allt stora kapitalvinster vid andrahandsförsäljning av främst gruppbyggda statsbelånade småhus, uppförda av kommunen eller genom kommunens försorg. Jag tänker då närmast på dem som förvärvar ett småhus i rent spekulationssyfte eller som av annan anledning avyttrar sitt hus relativt kort tid efter förvärvet. Jag fäste uppmärksamheten på de här missförhållandena i en motion redan till 1973 års riksdag. Resultatet av den motionen blev att man införde den tvååriga köpeskillingskontrollen, som statsrådet redan har nämnt.

Därför anser jag att tiden snart måste vara mogen att allvarligt överväga att kombinera den beslutade prisprövningen med andra mer långtgående åtgärder som innebär en effektivare spärr mot snabba spekulationsvinster i det statsbelånade småhusbyggandet. De civilrättsliga problem som kan uppstå bör då också klarläggas. Det finns naturligtvis olika vägar att gå. Ett sätt är, som jag angav i 1973 års motion, att småhusen genom kommunen eller kommunalt ägt företag såldes till marknadspris men att skillnaden mellan detta pris samt begärd och godtagen produktionskostnad betalades med räntefritt stående lån som avskrevs under en lämplig tidsperiod, exempelvis tio år, med viss del per år om köparen bor kvar i huset. Säljs huset under tioårsperioden förfaller återstående del till betalning. Ett annat sätt som jag också nämnde i samma motion är att man förbehåller kommunen återköpsrätt inom viss tidsperiod. Det finns givetvis även andra möjligheter som kan prövas. Men det viktigaste är att man snabbt kommer till rätta med problemet, detta sett mot bakgrunden av den mycket snabbt ökande andelen småhus i förhållande till det totala antalet lägenheter som påbörjas. Ser man enbart på 1974 års siffror, visar det sig att av 79 833 påbörjade lägenheter var 52 814 småhus, eller närmare 70 96. Ser man på andelen påbörjade småhus med statliga lån visar den en markant ökning från 30 140 år 1973 till 40 199 år 1974, medan andelen utan statliga lån har Nr 68 minskat från ca 13 000 till ca 12000. Ser man på andelen inflyttnings Måndagen den färdiga småhus med statliga lån — det är ju den statistik man måste 28 april 1975 använda för att få fram fördelningen mellan styckebyggda och grupp = — byggda småhus — finner man att år 1973 var andelen styckebyggda 11 170, Om åtgärder för att medan andelen gruppbyggda var hela 17 649. Motsvarande siffror för — motverka oskäliga 1974 var 13026 resp. 19 026. kapitalvinster vid Dessa siffror visar att andelen småhus med statliga lån har ökat kraftigt, — försäljning av en trend som givetvis kommer att förstärkas i takt med att de nya rikt = småhus linjerna för bostadspolitiken slår igenom ute på fältet. Siffrorna visar också samma trend när det gäller gruppbyggda småhus, och det är speciellt denna bebyggelse som kommunerna på det ena eller andra sättet har engagerat sig i. Det visar också med all tydlighet att kommunerna har tagit sitt bostadssociala ansvar även när det gäller småhusproduktionen. En framsynt planering och rationell produktion har också i de flesta fall resulterat i att småhus till försäljning har kunnat produceras till en kostnad som avsevärt understiger marknadsvärdet. Detta har också möjliggjort för barnfamiljer och lägre inkomsttagare att i större utsträckning efterfråga småhus under förutsättning att de är förstagångsköpare. I försäljningspriset ligger också i många fall inbyggd en mycket kraftig kommunal subvention av tomtpriset just för att nedbringa hushållens löpande bostadsutgifter. Avsikten är däremot inte att den förste ägaren även skall få tillgodogöra sig dessa kommunala uppoffringar vid snar försäljning. Att det rör sig om stora vinster vid andrahandsförsäljning visar de siffror som boendeutredningen redovisat. Den redovisade prisstegringar mellan köp och försäljning under en treårsperiod som låg mellan 35 000 och 100 000 kronor. Det är givet att man ute i kommunerna upplever det som mycket otillfredsställande när man ser att kommunernas insatser för att åstadkomma vettiga priser i nyproduktionen och därmed hålla nere boendekostnaderna ofta resulterar i stora kapitalvinster för den enskilde, något som han på intet sätt medverkat till. Detta har också resulterat i, som jag nämnde i min interpellation, att man från kommunernas sida genom mer eller mindre konstiga avtal själva försökt begränsa dessa vinstmöjligheter. Det är avtal som vid en juridisk granskning i många fall skulle visa sig inte vara hållbara. Mot bakgrunden av vad jag redogjort för är det viktigt att kommunerna snarast ges bättre möjligheter än vad de har för närvarande när det gäller att motverka snabba kapitalvinster vid försäljning av småhus och att något så när enhetliga riktlinjer skapas för kommunernas handlande i detta avseende. Låt mig till slut, herr talman, ta upp en fråga som kanske inte direkt har att göra med interpellationen men som jag ändå tycker bör omnämnas i detta sammanhang. Det gäller den registrering av de bostadssökande 109 som sker i kommunerna. Vi har dem som söker bostad genom den kommunala bostadsförmedlingen. Där är de sökandes nuvarande bostadssituation avgörande vid tilldelning av bättre lägenhet. Ur bostadssocial synpunkt är detta givetvis helt riktigt. Men vi har också den s.k. tomtkön i kommunen. Där tilllämpar man i de flesta fall helt andra fördelningsprinciper. Avgörande där är nästan undantagslöst hur länge man har stått i den här s.k. kön. Sökandens nuvarande bostadsstandard har alltså ingen som helst betydelse. Låt mig exemplifiera detta. Vi kan ta Andersson och Pettersson. Andersson, som har en mycket låg bostadsstandard, står i bostadskön hos den kommunala bostadsförmedlingen och står samtidigt i tomtkön. Pettersson, som har en mycket god bostadsstandard, står före Andersson i tomtkön. Vid fördelning av en småhustomt eller ett gruppbyggt småhus som förmedlas av kommunen får Pettersson bostad före Andersson. Detta är givetvis ett helt otillfredsställande förhållande ur bostadssocial synpunkt — och det är ju ändå den som skall vara vägledande vid statligt belånat byggande, oavsett om det gäller lägenheter i flerfamiljshus eller i småhus. Det borde alltså finnas en samordning i detta avseende. Därför borde enligt mitt sätt att se kommunerna på något sätt göras uppmärksamma även på detta. Det är givetvis många problem som bör uppmärksammas i takt med den stigande småhusproduktionen. Därför, herr talman, är jag övertygad om att statsrådet, trots sin avvaktande hållning, ändå är beredd att snabbt vidta de åtgärder som erfordras för att komma till rätta med de uppenbara missförhållanden som jag här påtalat.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Tyvärr måste också jag notera att det var ett negativt svar. Herr Östrand kallade det för avvaktande. Jag kanske får lov att vara litet mer kritisk. Det blir alltså inga nya tag mot spekulationsköpen av nybyggda villor, utan i stället hänvisar bostadsministern till den köpeskillingskontroll som nu finns för villor som är mindre än två år gamla. Jag har för min del diskuterat den här köpeskillingskontrollen med kommunalmän i Skåne framför allt. Där är man överens om att denna kontroll i stort sett kommer att bli ett slag i luften. Uppfattningen inom andra delar av landet är säkerligen inte annorlunda. Den lagen hindrar inga fördomsfria spekulanter, men den frestar kanske i stället till lagöverträdelser. Det har ju herr Östrand också berört i sitt inlägg nyss. Jag har i min interpellation velat peka på det mera grundläggande problemet, dvs. de spänningar som nu finns mellan å ena sidan kommunernas ansträngningar att bygga villor billigt och sälja till självkostnadspris samt å andra sidan den snabba vinst som många gånger en person kan göra genom att något eller några år senare sälja till väsentligt högre marknadspris. Jag tänker inte ta upp tiden här i dag för att nämna olika exempel på detta. Vi vet alla att de finns i stor omfattning ute i expanderande kommuner. Det är uppenbarligen ett problem; kommunen överlämnar genom sin prispolitik åtskilliga tusenlappar i ett osynligt gåvobrev i samband med försäljningen av en nybyggd villa. Jag tycker att det minsta man kan begära — och det är bakgrunden till min interpellation — är att ett sådant gåvobrev i första hand används till att premiera ett stabilt och långsiktigt boende, om det nu över huvud taget skall vara några speciella premier. Bostadsministern bör vara på det klara med att det ute bland kommunalmännen existerar en ökande irritation på den här punkten. Man frågar sig om det verkligen är värt mödan att aktivt pressa projekteringsoch byggnadskostnaderna i kommunen när det man tjänar in — och litet till — ändå går förlorat i nästa försäljningsled. Risken för att kommunalmännen tröttnar har också understrukits av herr Östrand här i dag. Det är väl också mot den bakgrunden man skall se den vildvuxna flora av olika kontrollsystem mot spekulationsköp som nu existerar ute i kommunerna. I brist på en stödjande central lagstiftning är dessa kommunala villkor emellertid i första hand både dåligt samordnande och ganska ineffektiva. Dessutom balanserar de många gånger på gränsen till vad som är tillåtet. De framtida erfarenheter från köpeskillingskontrollen som bostadsministern vill avvakta innan han tar ställning till eventuella åtgärder mot villaspekulationen kommer inte att ge mycket. Det tror jag nog att vi kan vara överens om. Siffrorna och de statistiska sammanställningarna kommer säkerligen att se snygga ut, spekulationen kommer att gå ned på papperet, men verkligheten kommer snarare att döljas än uppenbaras.

För att undvika alla missförstånd vill jag också understryka vad som i och för sig redan står i interpellationen, nämligen att det är fråga om en tidsbegränsad återköpsrätt till kommunen, exempelvis en femårsperiod vid en vidareförsäljning av nybyggda villor. Jag tror inte riktigt på tanken på en livslång priskontroll, men jag tycker att en femårsperiod kan vara en lämplig avvägningsperiod för att komma till rätta med sådana fenomen som vi i dag diskuterar. Vidare är det helt klart att försäljning till personer med släktsamband bör undantas från hembudsskyldighet. Dessutom skall försäljningspriset vid ett inköp av kommunen självfallet sättas med hänsyn till förbättringar och indexutvecklingen på byggområdet. Slutligen är det klart att kommunen inte behöver utnyttja förköpsrätten om man inte vill, om kommunen exempelvis ligger i ett område där man inte har den här överhettningen och där priserna inte har gått upp starkt. motverka oskäliga kapitalvinster vid Fördelen med en tidsbegränsad hembudsskyldighet är ganska klar. Den skulle för det första ha en allmänt dämpande effekt på prisutvecklingen när det gäller villor och småhus. Den skulle för det andra effektivt motverka alla tendenser till spekulationsköp av nybyggda villor. Den skulle för det tredje — kanske det viktigaste — öka möjligheterna för folk i vanliga inkomstlägen som står i kommunens villakö att köpa en villa. Det hänger samman med dels att det då skulle finnas fler villor att fördela, dels att priserna på dessa villor skulle bli lägre än eljest. Jag tycker alltså att bostadsministern skall fundera vidare på förslaget om en tidsbegränsad hembudsskyldighet. Vidare vill jag säga att det hedrar statsrådet när han i sitt interpellationssvar redovisar, att förslaget om köpeskillingskontroll, som vi diskuterar i dag och som jag är kritisk mot och vill ändra utformningen av, fick ett blandat mottagande av remissinstanserna. Det är då värt att notera att det blandade mottagandet framför allt berodde på att man tvivlar på effektiviteten av de föreslagna åtgärderna. Av remissvaren kan man konstatera att de allra Nesta remissinstanser är positiva till att man bekämpar villaspekulationen, medan man tycker att den föreslagna metoden inte är så bra. Remissinstansernas blandade uppskattning av förslaget kan alltså inte tas som intäkt för att man inte skulle gå vidare med ytterligare åtgärder på detta område — snarare tvärtom. Det är effektiva åtgärder man vill se.

Herr talman! Interpellanterna och jag har åtminstone två utgångspunkter gemensamma: det är för det första en principiell motvilja mot att bostaden utnyttjas för spekulation. Gör den ene bostadskonsumenten en vinst, så gör den andre självfallet en förlust. För det andra har vi gemensamt bakom oss ett nyligen fattat riksdagsbeslut, som bl.a. innebär att vi har en köpeskillingskontroll i kraft sedan den 1 januari 1975. Rimligen kan där ännu inte några resultat avläsas. I och för sig har jag inte heller någon överdriven tro på att vi med detta beslut kommer att lösa problemet i dess helhet. Men jag utgår från att vi alla som var med om att fatta det beslutet åtminstone har den tron att det, som jag tror att herr Östrand uttryckte sig, utgör ett steg på vägen. Dessutom framgår det av inläggen här liksom av mitt svar att en rad kommuner nu har startat olika verksamheter på området. Jag tycker inte att man behöver uppleva det som negativt att olika former prövas i olika kommuner. När det gäller att få ett underlag för ett framtida beslut tror jag att det är värdefullt att få vissa praktiska erfarenheter. Nr 68 Det är nämligen så — och skälet till det dåliga remissutfallet finner Måndagen den vi i detta faktum — att detta är en fråga, där det är enkelt att ta principiell 28 april 1975 ställning men mycket svårt att hitta effektiva lösningar. Dessutom bör I kanske ändå problemet nyanseras något, därför att de undersökningar - Om åtgärder för att som har gjorts — bl.a. en utredning som genomförts i Uppsala län — = motverka oskäliga tyder på att det totalt sett inte rör sig om så stora pengar. Det blir alltså — kapitalvinster vid inte några stora belopp för landet som helhet, om nu Uppsala är re = försäljning av presentativt. Endast 13 926 av småhusägarna flyttade inom två och ett — småhus halvt år efter köpet. Detta faktum hindrar inte att det enskilda fallet ändå kan framstå som osmakligt. Men jag har velat göra denna nyansering av de tidigare förda resonemangen. Vad beträffar herr Petterssons i Lund förslag nämnde han själv att det är nödvändigt med undantag, och jag kan se nödvändigheten av att göra också andra undantag än de herr Pettersson räknade upp. Detta medför att jag tror att även det förslaget skulle visa sig i praktiken bli i vissa avseenden svårhanterligt. Men eftersom jag inte har någon annan principiell uppfattning än interpellanterna, dvs. att det är önskvärt att den ene bostadskonsumenten inte skall tjäna på den andre, vill jag, för att svara på herr Petterssons fråga, säga att jag är öppen för att så snart jag finner ett rimligt och praktiskt förslag inte låta detta ligga en dag längre än nödvändigt. Jag menar också att den praktiska verksamhet som nu bedrivs kan ge ett underlag för ett sådant realistiskt förslag.

Herr talman! De problem som herr Östrand och herr Pettersson i Lund tagit upp i sina interpellationer har ju länge utgjort en källa till irritation i många kommuner. Jag vill knyta an till dessa problemställningar, men jag ser dem då ur en något vidare synvinkel än interpellanterna. I slutet av sitt anförande påpekade bostadsministern — alldeles riktigt — att gör den ene bostadskonsumenten en vinst gör den andre en förlust. Här ligger en stor del av problemet i sammanhanget. Samhället strävar ju efter att hålla bostadskostnaderna nere, och mycket har gjorts i den riktningen. Här har pekats på vad kommunerna gör. De nya lånebestämmelserna är ett exempel på insatser från statens sida. Om ett småhus säljs för en summa som ger säljaren en oskälig kapitalvinst uppstår flera problem. I en motion med anledning av propositionen 92 om sänkning av den statliga inkomstskatten har min partikamrat herr Löfgren ganska utförligt behandlat de här frågorna. Han kommer till slutsatsen att man i ett större sammanhang grundligt måste se över situationen. Hur översynen skall göras — internt av regeringen eller genom en offentlig utredning — lämnar herr Löfgren åt regeringen att själv avgöra. Utvecklingen under de allra senaste åren har klart visat att de bostadssökande i allt större utsträckning föredrar småhus, men särskilt i storstäderna och i större tätorter har hyreshusproduktionen dominerat. 113 Resultatet har bl.a. blivit att småhusen inte sålts till sitt verkliga värde utan till priser som betingats av den starka efterfrågan. Vissa personer har gjort stora vinster på detta. Detta förhållande medför inte bara ett fiskalt problem — hur man genom ett skattesystem skall komma åt de oskäliga vinsterna — utan de höga försäljningspriserna skapar också högre boendekostnader. I t.ex. tätorter med underskott på småhus pressas huspriserna alldeles i onödan i höjden. Så blir boendekostnaden i småhus allt högre, och det är främst lägre inkomsttagare och barnfamiljer som drabbas. Än värre blir det när samhället tar de höga försäljningspriserna till intäkt för mycket kraftiga höjningar av taxeringsvärdena. Här tar plötsligt skattemyndigheterna spekulationsaffärerna som grund för bedömning av taxeringsvärdena. Först får barnfamiljerna alltså betala ett alltför högt pris på sina småhus, och sedan drabbas de av en straffskatt därför att de helt plötsligt finner sig bo i småhus som fått ett extra högt taxeringsvärde. Enligt regeringens skatteförslag kommer nu ett stort antal familjer inte bara att belastas med den högre boendekostnad som beror på att den 2-procentiga beskattningen tillämpas på ett högre taxeringsvärde utan drabbas också av en fördubblad skatt på den del som ligger över 180 000 kr. Dessa regeringens åtgärder motverkar möjligheterna för låginkomsttagare och barnfamiljer i storstadsområden och tätorter att välja småhus som bostad. Folkpartiet har i en partimotion visat hur illa regeringens förslag slår och föreslagit mera rättvisa gränser för den här beskattningen så att den inte i onödan skall drabba de svagaste grupperna; jag tänker särskilt på barnfamiljerna i storstadsområdena. För mig ligger det största och svåraste problemet med de oskäliga vinsterna på småhus kanske inte i att en del personer tjänar så mycket — jag tror att vi kan komma åt den saken — utan i att man pressar upp bostadskostnaderna för andra och, som antytts här tidigare, bl.a. av statsrådet, kan göra det omöjligt för de grupper som inte är så ekonomiskt starka att välja ett småhus. Hur problemet skall lösas är mycket svårt att säga. Jag har inget recept — det är inte så lätt att ge ett sådant — men jag vill påpeka att riksdagen nu får ta ställning till frågan med anledning av herr Löfgrens motion. Den slutsats han har kommit till tror jag är ganska riktig. Han vill att riksdagen skall uppdra åt regeringen att utreda frågan om nya former för att komma till rätta med de oskäliga prishöjningarna på fastigheter och de följder som dessa prishöjningar får för de faktiska boendekostnadernas ökning. Man bör då komma fram till ett system som, exempelvis vid nästa omtaxering, inte får sådana effekter som nu hotar. Herr Löfgren syftar då främst på barnfamiljerna och låginkomsttagarna. Jag tror också att det nu är dags för regeringen att på ett eller annat sätt ytterligare överväga vilka åtgärder man kan vidta för att komma till rätta med det här problemet. Men då vill jag att man ser problemet i den större och vidare bemärkelsen och även tar hänsyn till effekterna på boendekostnaderna.
Herr talman! Det gladde mig att bostadsministern i sitt andra inlägg hade en mera öppen attityd till de synpunkter som interpellanterna har fört fram om behovet av ytterligare åtgärder på detta område. Det var faktiskt litet bättre än vad vi kunde läsa oss till i interpellationssvaret. Jag fick den uppfattningen att det inte skall behöva dröja så länge innan bostadsministern kan aktualisera denna fråga på nytt. Det är också mycket bra att kunna notera.

Det varierar väl litet. Jag kan citera andra undersökningar, som visar att det har varit ganska betydande prisstegringar. T. o. m. i statsrådets egen stora bostadsproposition från förra året kan man läsa att under perioden 1970-1973 var prisökningarna mellan 40 000 och 60 000 kr. över den ursprungliga köpeskillingen i sex av nio kommuner som hade undersökts. Det motsvarar en ökning på drygt 30 96. Det är klart att genomsnittsiffror döljer en del, samtidigt som de ger en överblick över problemen. Men vi måste också se till det som upprör och irriterar människorna, nämligen de prisstegringar som har varit ännu högre. Jag vill med detta bara understryka att också den psykologiska effekten av sådana prisstegringar måste beaktas när man tar ställning till reformförslag. Sedan sade sig bostadsministern kunna komma på ytterligare undantag som skulle vara behövliga för att en sådan här regel om hembudsskyldighet vid andrahandsförsäljning till kommunen och dess bostadsförmedling skall kunna genomföras. Det skulle vara intressant att veta vad det var för undantag. Jag kan försäkra att jag inte har kastat fram den här tanken improviserat, utan jag har diskuterat frågan ganska ingående med ledande kommunalmän som har praktisk erfarenhet av dessa problem. De räknar med att det här skall vara en bra metod för dem när det gäller att gå vidare för att få en ordentlig kontroll över villaspekulationen och för att få en viss dämpning av prisutvecklingen på nyss färdigställda hus. Slutligen lyssnade jag med intresse till herr Strömbergs i Botkyrka sympatiska inlägg. Jag kan inte till alla delar instämma i vad han sade. Om jag uppfattade det rätt ansåg herr Strömberg att beskattningen var en stor bov i dramat, och bl.a. nämnde han realisationsvinstbeskattningen. Jag kan väl då meddela herr Strömberg mina egna erfarenheter. För en vecka sedan sålde jag en sommarstuga — priset kan vi väl lämna därhän, men jag kan inte tänka mig att jag skulle ha fått vare sig mer eller mindre för den sommarstugan om realisationsvinstbeskattningen varit utformad på ett annat sätt. Jag tror att på detta område, liksom på andra oreglerade områden, är det de ibland blinda marknadskrafterna som fäller utslaget. motverka oskäliga kapitalvinster vid
Herr talman!

En spärr har vi också för det statligt belånade småhusbyggandet genom den kostnadskontroll som länsbostadsnämnderna utövar och som är mycket effektiv. Men som jag tidigare nämnde gäller detta tyvärr endast i det första ledet, med undantag då av den tvååriga köpeskillingskontrollen. I den bristsituation och den överhettning som nu råder på småhusmarknaden måste det, enligt mitt sätt att se, finnas möjligheter att tillgripa regleringsåtgärder i detta avseende på samma sätt som i många andra avseenden. Visserligen är dessa realisationsvinster beskattningsbara, men det man åstadkommer är ju att man höjer bostadskostnaden för andrahandsköpare, och på så sätt blir främst låginkomsttagarna utslagna. När det gäller herr Strömberg i Botkyrka vill jag instämma med herr Pettersson i Lund som sade att herr Strömberg gjorde ett hovsamt inlägg i debatten. Men i likhet med herr Pettersson tror jag inte att det är beskattningen som är den stora boven i dramat, och det är i och för sig inte heller taxeringsvärdena. I de flesta fallen innebär de höjda taxeringsvärdena en mycket måttfull hyreshöjning. Däremot är det skillnaderna mellan priset vid förstahandsförsäljning och priset vid andrahandsförsäljning som gör det mycket svårt, så som jag tidigare nämnt, för just låginkomsttagare att efterfråga den här typen av småhus. Det kommer naturligtvis på sikt att innebära att vi får en viss segregation även i sådana här bostadsområden, och det har självfallet inte från början varit kommunernas mening. En annan sektor av småhusproduktionen, där marknadskrafterna får spela fritt, är det icke statsbelånade småhusbyggandet. Det småhusbyggandet är undantaget den kostnadskontroll som länsbostadsnämnderna utövar på det statsbelånade byggandet av småhus. Där ser man de verkliga skräckexemplen på hur privata markspekulanter uppför småhus utan anbudskonkurrens. Undersökningar som bostadsstyrelsen har gjort visar att sådana småhus är 30 000 å 40 000 kr. dyrare än motsvarande hus byggda med statliga lån och kostnadskontroll. Detta är naturligtvis ett problem som vi också på något sätt måste försöka komma till rätta med. Herr Strömbergs i Botkyrka inlägg kan jag inte uppfatta på annat sätt än att man även inom folkpartiet är beredd att ställa upp och medverka till att sådan spekulation i det icke statsbelånade småhusbyggandet i framtiden blir omöjlig.
Herr talman! Jag tackar mina meddebattörer här i kammaren. Tydligen har jag uttryckt mig något vagt, och därför har ni kanske missförstått mig litet. I realisationsvinstbeskattningsfrågan har jag ingen mening som avviker från er. Vad jag har velat visa på är den höjning av bostadskost naderna som orsakas av att även taxeringsvärdena höjs. Jag kan svara för folkpartiet att vi anser oss f. n. inte ha allt det material som man kanske behöver för att se över dessa frågor, och vår förhoppning är därför att regeringen på sätt som den finner lämpligt tar fram ytterligare material och att vi sedan får diskutera frågan på nytt. Vi är beredda att ställa upp i en sådan diskussion. Medan jag har ordet vill jag också säga att jag finner det angeläget att statsmakterna nu på olika sätt underlättar för kommunerna att vid försäljning av mark ta ut de reella kostnaderna för exploateringen, så att det inte i onödan lämnas subventioner.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat mig 1. om jag anser att bostadsdepartementet av vad som framkommit från remissinstansernas sida har tillräckligt underlag för att föreslå regeringen beslut redan i vår i lokaliseringsfrågan för Stålverk 80, 2. vilka ytterligare åtgärder jag avser föreslå regeringen för att miljöskyddet för Luleå stad med omgivning skall anses bli tillfredsställande. För att ge regeringen ett allsidigt underlag vid bedömning av lokaliseringsfrågan för Stålverk 80 har yttranden begärts från ca 25 myndigheter och organisationer. Yttrandet från koncessionsnämnden för miljöskydd avgavs för drygt en vecka sedan. NJA har beretts möjlighet att lämna yttrande med anledning av avgivna remissyttranden. NJA:s yttrande har ännu inte inkommit till bostadsdepartementet. Det omfattande material som har kommit in till bostadsdepartementet bereds inom berörda departement. Som herr Lothigius säkert förstår kan jag inte på nuvarande stadium i beredningsarbetet uttala mig om underlagsmaterialet för regeringens beslut och om när beslut i lokaliseringsfrågan kan fattas. Jag kan emellertid försäkra herr Lothigius att regeringen i sitt beslut i lokaliseringsärendet noggrant kommer att överväga miljöfrågorna.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min interpellation. Statsrådet säger i sitt svar egentligen att jag är för tidigt ute med mina frågor. Ja, jag erkänner att jag är ute i god tid men inte att jag är ute för tidigt. Enligt preliminära uppgifter från statsrådets eget departement skulle regeringen fatta beslut i lokaliseringsfrågan i mitten eller slutet av maj månad. Jag skulle då vilja fråga: När skulle det ha varit möjligt för mig att framställa en interpellation innan ett sådant beslut fattas, om jag inte hade gjort det nu? Bostadsministern önskar tydligen att jag skulle ha ställt min interpellation efter det att regeringen fattat sitt beslut. Vad är det för mening med informationer då? Riksdagen behöver informationer innan beslutet fattas, så att vi i enlighet med våra arbetsformer och vår uppgift kan påverka handläggningen av ärendet på ett riktigt sätt. Nej, herr bostadsminister, det är inte på det sättet det skall gå till, om reglerna för demokratisk parlamentarism skall följas. Eller är det så att ni, på grund av alla de omständigheter som gör det svårt att klara dessa bedömningar, tänker skjuta beslutet i frågan till i höst, efter det nya riksmötets öppnande? I så fall skulle ni, tror jag, ha sagt det i svaret. Mellan den 1 juni och det nya riksmötets öppnande har riksdagen ingen chans att ta del av informationer eller påverka handläggningen av frågan. Anser inte statsrådet ändå att denna fråga är av sådan storleksordning att riksdagen borde bli informerad och få diskutera den? Har ni i bostadsdepartementet inte redan fått fram så mycket av underlaget för ett beslutsfattande att ni hyser oro för att projektet kraftigt kommer att försenas bara med anledning av de mycket komplicerade miljöproblemen och den tid och de pengar som krävs för att lösa dem innan projektet realiseras? Känner ni inte oro för detta, herr bostadsminister? Det avgörande för ert ställningstagande tycks vara att NJA ännu icke inkommit med sitt yttrande med anledning av remissvaren. Jag kan förstå att det är viktigt och nödvändigt att ha det innan man fattar ett beslut — det är fullt korrekt. Men ni har väl själva en uppfattning om situationen på grundval av de redan inkomna svaren från de tunga remissinstanserna. Jag kan i mitt stilla sinne gissa mig till vad NJA kommer att svara. Man kommer att säga: Vi är medvetna om de miljösvårigheter som uppstår, men får vi bara pengar så grejar vi den saken. Enligt min mening räcker det inte med bara pengar — man måste också undersöka vilka miljöskador som kommer att inträffa. Naturvårdsverket motsätter sig stålverkets lokalisering till de berörda platserna — den skulle få stora miljökonsekvenser, säger man. Men, säger man, regeringen har alltid möjligheter att strunta i naturvårdsverket och driva igenom sin vilja med hjälp av 6 § miljöskyddslagen. Jag vill då fråga herr statsrådet: Kommer ni att göra det? Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har avstyrkt lokalisering till de berörda platserna med motiveringen att undersökningsmaterialet är bristfälligt. Anser statsrådet materialet bristfälligt, och vilka åtgärder bör i så fall vidtas för att förbättra det? Koncessionsnämnden för miljöskydd, som statsrådet talade om, har avgivit ett yttrande i ärendet. Där heter det under rubriken Koncessionsnämndens ställningstagande i remissärendet: ”NJA är skyldigt att i samband med villkorsprövningen enligt miljöskyddslagen underkasta sig omprövning av för närvarande gällande Vilka garantier finns då för att NJA skall klara detta? Sådana garantier måste man ha innan man fattar ett beslut.

Herr talman! Jag vill som replik till herr Lothigius säga att det ju inte är riksdagen som har att handlägga ärenden enligt 136 a § byggnadslagen, utan att det är regeringen. Dessutom kan det för koncessionsnämnden bli fråga om att fastställa detaljerade villkor i anslutning till en sådan ansökan. Men det är riktigt att det i och för sig kan vara svårt att få till stånd en diskussion — jag erkänner det — på grundval av mitt svar. Jag vill dock påminna herr Lothigius om att regeringens ledamöter enligt den nu gällande arbetsordningen för riksdagen är skyldiga att lämna sina svar inom en månad. Hade jag inte haft den tidsbegränsningen och nu aktuella helgdagar att ta hänsyn till, hade jag väntat med att avge mitt svar till dess att jag kanske hade haft ett mera omfattande underlag, men jag måste respektera den arbetsordning som riksdagen har fastställt. Däremot är jag, för att herr Lothigius ändå skall få framföra sina synpunkter, villig att lyssna till de invändningar som han och moderata samlingspartiet kan ha. Det är av den anledningen jag har lämnat svaret nu, och därför är jag beredd att också ta del av herr Lothigius synpunkter. Jag vill emellertid säga, om jag får uttrycka mig så, att jag har en sund skepsis då moderata samlingspartiet nu med liv och lust kastar sig in i debatten med miljöargument när det gäller Stålverk 80. Jag har litet av en känsla av att ni aldrig har tyckt om Stålverk 80 och att det nu, när miljödiskussionen i anslutning till stålverket tas upp, är ett nytt försök från er sida att stapla hinder i vägen för stålverket. I vårt parti är vi intresserade av att få till stånd den sysselsättning som Stålverk 80 skulle medföra, men vi underskattar därför inte miljöproblemen, utan vi ser allvarligt på dem. Därför sitter vi just nu praktiskt taget dag efter dag i kanslihuset och går igenom alla de problemen, håller våra beredningar och har våra diskussioner. Men det är för mig helt omöjligt att innan de beredningarna är avslutade ge några konkreta svar på herr Lothigius frågor, eftersom det är just dessa problem vi nu arbetar med.
Herr talman! Jag är också medveten om svårigheterna när det gäller denna fråga, men jag måste ju framställa min interpellation mot bakgrund av att ett beslut enligt bostadsdepartementet skulle fattas i mitten eller i slutet på maj. Statsrådet hade enligt författningen möjlighet att vänta en vecka eller något mer — åtta eller tio dagar till — med att besvara interpellationen för att komma närmare ett sådant beslut. Jag undrar varför statsrådet inte gjorde det. När ett beslut skall fattas så snart som omkring den 15 maj hade det varit bra för riksdagen att veta litet mer om den här frågan. Det är klart att vi hyser en sund skepsis mot Stålverk 80 mot bakgrund av den enorma satsning som skall göras. Men vi har deltagit i beslutet, det kan inte statsrådet komma ifrån. Det visade sig emellertid redan efter några månader att vår skepsis var befogad, att projektet skulle kosta åtskilliga miljarder kronor mer än beräknat. Och det är svenska folket som skall betala det. Dessutom har det visat sig att det från miljösynpunkt kostar många hundra miljoner kronor mer än beräknat och att man inte har ett tillfredsställande underlag för ett beslut när det gäller miljöfrågorna. Det måste vara ett partis rättighet att få diskutera dessa frågor för att ställa stålverket i rätt belysning och kanske medverka till att få bort de misstag som kan begås. Det är mot den bakgrunden som vi ställer frågorna. Tidningen Aftonbladet skriver att produktionen skall drivas inom ramen för de svenska miljövårdslagarna som är världens strängaste. Hur skall det gå till när man inte vet vilka miljösvårigheter som uppträder och när naturvårdsverket, koncessionsnämnden och andra säger att de inte har underlag för bedömningen? Det är av den anledningen som jag, inte för bara mitt partis vidkommande utan för alla som är intresserade av stålverket, ställer frågorna. § 4 Om åtgärder för att förhindra rättsförluster vid inkomsttaxe = Nr 68 ringen i vissa fall av ringa försumlighet Måndagen den - 28 april 1975 Herr finansministern STRÄNG erhöll ordet för att besvara herr Tor SRS walds den 21 mars anmälda interpellation, nr 45, och anförde: Om åtgärder för att Herr talman! Herr Torwald har frågat mig om jag är villig att ge aktuella — förhindra rättsförmyndigheter sådana instruktioner att de får möjlighet att på administrativ = luster vid inväg rätta till formellt felaktiga åtgärder från den skattskyldiges sida, så komsttaxeringen i att det materiella utfallet i fråga om bl.a. vissa investeringsavdrag samt vissa fall av ringa försenade skatteoch/eller avgiftsinbetalningar blir så rättvist som möjligt — försumlighet för vederbörande. Frågor som sammanhänger med tillämpningen av det särskilda investeringsavdraget har redan behandlats av riksdagen. Skatteutskottet föreslog en komplettering till förordningen om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt av innebörd att riksskatteverket, om särskilda skäl föreligger, får medge att skattskyldig äger åtnjuta särskilt investeringsavdrag, även om yrkande om sådant avdrag inte framställts i deklarationen. Utskottets förslag bifölls av riksdagen. Mot denna bakgrund anser jag det inte erforderligt med några initiativ i denna fråga från min sida. Det är av största betydelse att skatter och socialavgifter betalas i rätt tid. För att stimulera till riktig inbetalning utgår vissa avgifter vid dröjsmål. Om det finns giltig ursäkt för dröjsmålet med betalningen medges dock befrielse från avgift helt eller delvis. Vid vissa kortare dröjsmål utgår inte restavgift utan den mindre kännbara respitavgiften. Enligt min uppfattning ger gällande bestämmelser tillräckliga möjligheter att anpassa påföljden vid försenad betalning så att den framstår som rimlig med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. Att som herr Torwald åsyftar göra påföljden vid försenad betalning beroende av en eventuell motfordran på staten är omöjligt av praktiska skäl. Jag vill emellertid erinra om att den som betalat in för mycket skatt eller avgift i vissa fall kan få återbetalning i förtid. Jag vill avslutningsvis erinra om att det åligger myndigheterna att bevaka inkomsttagarnas intresse vid beskattningen och även vidta ändringar till inkomsttagarnas förmån.

Herr talman! Låt mig först tacka finansminister Sträng för svaret på min interpellation. I sak är svaret visserligen ganska negativt och innebär väl att statsrådet anser att den som gjort ett misstag får ta de ekonomiska konsekvenserna, hur hårda dessa än kan vara. Men jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet har den uppfattningen att myndigheterna skall bevaka de skattskyldigas intressen och även göra ändringar till deras förmån. Jag återkommer till den saken litet senare i det här anförandet. För att våra administrativa organ skall kunna fungera smidigt och tillfredsställande har vi - och måste ha — ett stort antal bestämmelser be 121 träffande tidpunkter för avgifters erläggande, uppgifters inlämnande m.m. Men detta kräver tyvärr å andra sidan att vederbörande skattebetalare måste behärska dessa bestämmelser för att inte råka illa ut vid ett eventuellt misstag. Av naturliga skäl har småföretagarna särskilt svårt att på ett fullt tillfredsställande sätt hålla sig å jour med alla dylika bestämmelser. För att trygga sin och företagets existens tvingas de att koncentrera sig på att skaffa företaget arbete, att få arbetet utfört snabbt och riktigt samt på att få likvid för utförda arbeten. Det synes därför vara ursäktligt om dessa småföretagare en och annan gång tar miste på en tidpunkt när det gäller avlämnande av vissa uppgifter eller inbetalningar av avgifter etc., när dessa är sällan förekommande och bestämmelserna svårtolkade. Det finns därför enligt mitt förmenande starka skäl för en liberal bedömning när det gäller påföljder vid uppenbara förbiseenden på grund av okunnighet om gällande bestämmelser. Särskilt stötande blir det när en skattskyldig på grund av att han yrkat ett i och för sig medgivet avdrag vid fel tidpunkt förvägras avdraget i fråga. Att yrkandet inte framställs vid rätt tid beror vanligen på att den aktuella författningstexten är svårtolkad och i många fall står i direkt strid mot gängse affärssed.

Jag får därför försöka att muntligen redovisa de detaljer jag skulle vilja ta fram. Det gäller frågan om hur investeringsavdragen skall yrkas. Jag tar som exempel en företagare som har räkenskapsåret 1 april-31 mars. Om han träffat ett avtal under kalenderåret 1971 om vissa förvärv för vilka investeringsavdrag kan yrkas, då skall han yrka de avdragen vid 1973 års taxering, oavsett när leveranserna ägt rum under tiden april 1971-december 1973. Är det däremot fråga om leveranser som avtalats under första kvartalet 1972 har det betydelse när leveransen sker. Om leveransen skett under första kvartalet 1972, skall man yrka avdrag vid 1973 års taxering. Om leveransen skett mellan april och oktober 1972, skall han yrka avdrag först vid 1974 års taxering. Har däremot leveranserna skett under tiden november 1972-december 1974, skall avdraget yrkas vid 1973 års taxering. Om leveransen i stället avtalats under tiden april-oktober 1972, skall avdraget yrkas vid 1974 års taxering, oavsett när leveransen skett under tiden april 1972-december 1974. Har leveransen avtalats under tiden november 1972-mars 1973, skall avdraget yrkas vid 1974 års taxering om leveransen skett under samma tidsperiod, men däremot vid 1975 års taxering om leveransen skett under tiden april-juni 1973. När det slutligen gäller avtalade leveranser under tiden november 1972-mars 1973 med en leveranstid efter juli 1973, skall avdraget yrkas vid 1974 års taxering. Om man slutligen träffat avtal under tiden april-juni 1973, skall man åtnjuta avdraget vid 1975 års taxering. — Nr 68 Jag tror att var och en som tar del av dessa uppgifter måste erkänna Måndagen den att det verkligen krävs ett mycket ingående studium av gällande för 28 april 1975 fattningar för att man inte skall råka vilse i denna labyrint. Dess värre = har det nu visat sig att många småföretagare inte klarar detta och därför Om åtgärder för att yrkat avdrag för sina investeringar vid fel tidpunkt, dvs. i regel för sent. — förhindra rättsför Har man av förbiseende underlåtit att yrka ett investeringsavdrag under = luster vid intaxeringsåret 1974 och nu försöker göra det vid 1975 års taxering, då - komsttaxeringen i är det stor risk att vederbörande helt förlorat rätten till det aktuella in — vissa fall av ringa vesteringsavdraget. försumlighet Låt mig ge ett exempel. En åkeriägare hade under juni 1973 avtalat om leverans av en lastbil med utrustning för ca 61 000 kr. under 1974. I deklarationen för inkomståret 1973, då investeringsavdraget rätteligen skulle yrkats, förbisåg den deklarationsbyrå som han anlitade att yrka detta avdrag. Ägaren var inte själv medveten om misstaget utan utgick från att avdraget skulle yrkas när fordonet levererades och betalades. Hitintills har taxeringsintendenten inte varit benägen att hjälpa honom med erforderliga ändringar av 1974 års taxering. Det är just i sådana här fall det är angeläget att vederbörande taxeringsintendent följer finansministerns policy att ändra även till den skattskyldiges förmån, när han uppmärksammas på misstag av denna art. Tyvärr drivs uppenbarligen många taxeringsintendenter av sitt fiskaliska nit att inte ge den skattskyldige den assistans som behövs för att ett investeringsavdrag skall få åtnjutas. Jag har fått kontakt med ett flertal företagare som säger sig ha fått liknande negativa besked av resp. taxeringsintendent när de bett vederbörande göra ändring av deras taxering för 1974 på sådant sätt att de kunnat tillgodogöra sig aktuella investeringsavdrag på tiotusentals kronor. När taxeringsintendenten vägrar dessa avdrag medför det att skatten kanske blir både 10 000 och 15 000 kr. högre än den skulle blivit i annat fall. Man har tydligen från taxeringsintendenternas sida, åtminstone i vissa fall, hängt upp sig på att de här aktuella enmanseller fåmansbolagen har redovisat en låg vinst. De tar många gånger ut hela beloppet i form av lön och redovisar av det skälet egentligen ingen vinst. Då har taxeringsintendenterna ansett att man inte kan hjälpa vederbörande.

Beträffande förseningsavgifter etc. kan de slå mycket hårt eftersom de utgår med en viss bestämd procent, oavsett att det kan röra sig om väldigt korta tidsperioder. Låt mig bara ge ett exempel. Ett företag missade den 18 juni i fjol, alltså veckan före midsommar, att betala in en arbetsgivaravgift på 5 295 kr. Avgiften kom inte riksförsäkringsverket till handa förrän den 26 juni, dvs. efter helgen. För detta påfördes man en helt författningsenlig ränta på 4 96, vilket innebar 211 kr. 80 öre, avrundat till 212 kr. Ser man på vilken tidsperiod det rör sig om är det alltså fråga om en ränta på bortåt 150-175 926. Det brukar väl normalt anses vara ocker när man tar ut så höga räntor. Det hör till saken att vederbörande vid den aktuella tidpunkten hade ett överskott för de arbetsgivaravgifter han hade inbetalat under 1973 på inte mindre än 9 459 kr., dvs. nästan dubbelt så mycket som det belopp han missade. De pengarna fick han inte tillbaka förrän i början av 1975, utan någon som helst ränta. Jag vill dock säga att det glatt mig att jag just i veckoskiftet fått reda på att riksförsäkringsverket faktiskt, med hänsyn till omständigheterna, har medgett en nedsättning till bara 1 96 i stället för 4 96. Det tyder ju på att man åtminstone där har följt finansministerns intentioner att man verkligen skall försöka agera på ett sådant sätt att man tillgodoser även den skattskyldiges intressen.

Herr talman! Den exercis som interpellanten redovisade med alla dessa olika faser och detaljer kunde ju förefalla vara i överkant besvärande. Jag kan emellertid trösta interpellanten med att det inte är en person som råkar ut för alla dessa alternativ, utan de täcker en serie av olika situationer som olika personer kan råka in i. Det avdrag som interpellanten närmast tänker på, dvs. det speciella avdraget för maskininvesteringar, ingår inte som ett reguljärt avdrag i den svenska skattepolitiken. Det kom till av alldeles speciella skäl. Vi ville ha till stånd en ökad maskininvestering av konjunkturpolitiska skäl just vid ett visst tillfälle, och då gällde det att avgränsa både beställning och leveransåtagande så att dels företagarna stimulerades att lägga in sina maskinbeställningar under den tid som avdraget medgav, dels maskinerna levererades under just denna tid. Man får hålla isär de här begreppen. Detta är således inte något reguljärt inslag i skattelagstiftningen utan — Nr 68 tillkommet av speciella stimulansoch konjunkturpolitiska skäl. Därför Måndagen den kom de här litet egendomliga datumbestämmelserna in. 28 april 1975 Denna fråga har, som jag sade i mitt interpellationssvar, varit föremål för diskussion i riksdagen tidigare. Vid det tillfället framhöll skatteut — Om åtgärder för att skottet att riksskatteverket skulle utarbeta en bilaga att fogas till de — förhindra rättsförklarationsblanketten med anvisningar om hur bestämmelserna för inluster vid investeringsavdraget skulle tolkas och vilka regler som gällde för det. Utkomsttaxeringen i skottet föreslog vidare en bestämmelse av innebörd att riksskatteverket vissa fall av ringa om särskilda skäl förelåg skulle få medge att skattskyldig utnyttjade sär — försumlighet skilt investeringsavdrag trots att yrkande om sådant avdrag icke hade framställts i deklarationen. Sådana särskilda skäl förelåg enligt utskottet då avtalad leverans försenades eller då det vid deklarationens upprättande fanns grundad anledning anta att leveransen skulle ske före utgången av juni månad 1973. Det förslaget bifölls av riksdagen. Om man således ger riksskatteverket i uppdrag att sända ut bilagor där det här specifika konjunkturbetonade avdraget förklaras och sedan till yttermera visso ger riksskatteverket möjlighet att bifalla ett avdrag för den händelse vederbörande skattskyldig inte fattat anvisningarna utan kommit in för sent med sitt yrkande, tycker jag att man gått så långt man kan. Det här förslaget blev ju också godtaget av riksdagen. När det gäller den andra frågan som interpellanten tar upp och som gäller restavgift resp. respitavgift vid för sent inbetald skatt gör man även där vissa avsteg. Efter ansökan kan befrielse medges om förseningen beror på att skatten betalats på fel sätt eller om förseningen beror på sjukdom eller olyckshändelse. Även vid obetydliga förseningar kan befrielse komma i fråga. I sådana fall kan befrielsen få den formen att nedsättning sker till ett belopp som motsvarar vad som skulle ha uttagits i respitavgift, dvs. 4-5 96 nedsätts till 1 96. Att jag inte vill rekommendera längre gående medgivanden är naturligtvis betingat av att det av många skäl är mycket angeläget att hålla väldigt hårt på det datum då skatten skall vara inbetald. Ger man dispenser i alltför stor utsträckning, hamnar man lätt på ett gungfly som det ur uppbördssynpunkt och ur allmän praktisk-administrativ synpunkt är ganska omöjligt att bemästra. Jag kan ytterligare understryka — eftersom interpellanten särskilt tog upp det — vad jag avslutade mitt svar med, nämligen att myndigheterna också har att bevaka inkomsttagarnas intresse vid beskattningen och vidta de ändringar som är erforderliga, om de nu går till inkomsttagarnas förmån. Jag har en bestämd känsla av att den utvecklingen är på god väg = framför allt att detta varit fallet under de senare åren.
Herr talman! Det är väl riktigt att investeringsavdragen var en speciell, av konjunkturskäl införd rätt till avdrag, som skulle stimulera till investeringar. Men detta gör det å andra sidan kanske speciellt svårt för 125 småföretagarna att skaffa sig ordentlig kännedom om hur reglerna för de här avdragen fungerar. Just genom att avdragen hade olika storlek under olika perioder fick avdragsregler m.m. olika tillämpning under olika taxeringsår, och det är på grund av detta som svårigheterna har uppstått. Eftersom rätten till avdrag i många fall var bunden till avtalstiden och inte till leveranstiden kunde vederbörande deklarationsmedhjälpare inte i bokföringen utläsa att här skulle avdrag yrkas, utan det var först om företagaren själv var medveten om avdragsrätten och kunde tala om att han träffat det eller det avtalet som deklarationsmedhjälparen kunde upprätta de bilagor m.m. som behövdes. I annat fall krävdes att deklarationsmedhjälparen var så väl insatt i företagarens problematik att han kunde ställa frågor huruvida denne träffat avtal om leveranser av inventarier under påföljande år. Upplysningstjänstens analys och finansministerns välvilliga deklaration att taxeringsmyndigheterna bör medverka till att rätta eventuella missförhållanden hoppas jag skall få en god effekt. Tyvärr är den 30 april sista dagen för ett tillrättaläggande i år. Därför blev jag litet bekymrad över att svaret kom så sent. Jag hade hoppats få det för åtminstone 14 dagar sedan. Men jag hoppas som sagt i alla fall på en positiv effekt. Till sist vill jag, när det gäller restoch respitavgifterna gärna säga att jag delar herr finansministerns uppfattning i stort. Det har glatt mig att riksskatteverket, sedan interpellationen ställdes, har visat att man tar skälig hänsyn till omständigheter som talar till den försumliges fromma. Inte heller på den punkten har jag egentligen några ytterligare erinringar att komma med, utan jag tycker att vi har fått en god tolkning av bestämmelserna till stånd.
Herr talman! Jag dristar mig till att göra ett kort inlägg i denna interpellationsdebatt, av den anledningen att jag var ansvarig för den motion, på vilken riksdagen grundade sitt beslut förra året om frågor som sammanhänger med tillämpningen av reglerna för det särskilda investeringsavdraget. Jag har som motionär haft anledning att försöka följa upp vad effekten nu har blivit. Efter vad jag erfarit — och det stämmer väl ungefär med vad herr Torwald redan har framhållit — kanske resultatet ur de skattskyldigas och möjligen också ur riksdagens synpunkt inte är enbart uppmuntrande. Såvitt mig är bekant har av de 40 hittills behandlade dispensansökningarna bara fyra bifallits. Det förefaller som om detta främst beror på att riksskatteverket har varit alltför rigoröst när det gäller att fastställa dispensvillkoren. Avdraget är ju, som både herr finansministern och herr Torwald har påpekat, en temporär företeelse. Det är inget reguljärt inslag i vårt skattesystem, och detta betyder — som också sagts här — att tillämpningen kan vålla en del praktiska svårigheter. Men det innebär också att man har ännu större anledning att beakta syftet med en sådan här temporär åtgärd. Syftet med avdraget var ju att stimulera investeringsaktiviteten i en viss konjunktursituation. Eftersom det inte är osannolikt att man behöver använda det instrumentet någon mer gång finns det anledning att se till att det inte råkar i vanrykte. Jag tror därför att det vore värdefullt om herr finansministern ville ompröva sitt ställningstagande när han säger att han inte finner några ytterligare initiativ erforderliga. Jag tror att det vore värdefullt att titta på detta ännu en gång, så att man bibehåller de praktiska konsekvenserna på det plan där företagen har glädje av dem. Det vore mindre lyckligt om sådana här åtgärder skulle förlora i värde beroende på att skattebyråkratin och de rent fiskala intressena fick överhanden.

Jag tänker då speciellt på Hörselfrämjandets riksförbund, De blindas förening och De dövas riksförbund. De får med föreslagna regler inget stöd. Föredragande statsrådet föreslår av den anledningen att ett särskilt bidrag om 15 000 kr. per organisation skall utgå. Det är ostridigt att det är oerhört värdefullt både för den enskilde handikappade och för samhället att den verksamhet som bedrivs av handikapporganisationerna får möjligheter att vidareutvecklas. För dessa handikappade, i detta fall ungdomen, innebär den verksamhet som bedrivs av specialorganisationerna, avpassad efter deras handikapp, ett brytande av isoleringen. Den möjliggör också en bättre anpassning till deras livssituation och därmed en mer meningsfull tillvaro. Vissa organisationer, som vänder sig till ett visst begränsat antal människor med speciellt handikapp, har tyvärr svårigheter att nå upp till det antal medlemmar det här är fråga om. Men av den anledningen är dessa organisationer i större behov av stöd och hjälp än de organisationer som har möjlighet att nå höga medlemsantal. Vi får inte glömma bort i sammanhanget att varje handikappad kan kräva särskilda insatser för att föreningsverksamheten skall kunna bedrivas effektivt. Vidare får man inte heller glömma bort att den uppsökande verksamheten är ett viktigt inslag i de insatser organisationerna bedriver. Även om jag, herr talman, kanske borde känna tillfredsställelse över utskottets behandling av min motion, kan jag inte känna mig helt nöjd.

Det är inte utan att jag har en känsla av att dessa organisationer är diskriminerade i jämförelse med övriga organisationer. Jag har svårt att förstå varför inte utskottet i stället för att skjuta på frågans avgörande till en oviss framtid helt enkelt tillstyrkt mitt motionsyrkande. För övrigt, herr talman, anser jag att utskottets skrivning till vissa delar tillgodoser de önskemål som framförts i min motion nr 1911, vilket jag tacksamt noterar. Därför har jag inget särskilt yrkande under punkten 1 i kulturutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! I det ärende som vi nu har att ta ställning till anges från statligt håll för första gången ett samlat principiellt mål, ungdomspolitiken. Det heter i regeringens förslag att målet för samhällets ungdomspolitik genom ungdomsorganisationerna skall vara att den skall medverka till att utveckla demokratin, stimulera till samhällsengagemang, skapa en bättre samhällsmiljö, bidra till jämlikhet mellan individer och mellan grupper i samhället samt skapa samhörighet mellan generationerna. Denna klart uttalade målsättning är en värdefull utgångspunkt när man diskuterar samhällets relationer till ungdomsorganisationerna. Det är angeläget att göra klart för sig att statens förhållande till organisationerna måste ha som grundläggande utgångspunkt att stödja organisationerna att utifrån sina egna värderingar delta i samhällsbyggandet.

Ett av de väsentligaste inslagen i strävandena att uppnå detta är att organisationerna står obundna och fria i förhållande till samhället och är oberoende av kommersiell verksamhet. Tillräckliga samhällsbidrag medverkar till att garantera ett sådant oberoende. Det är också väsentligt, herr talman, att konstatera att det i stor utsträckning, är inom organisationerna som en stor del av debatten om framtidens samhälle förs. Det är där människors åsikter kanaliseras under aktiv medverkan av dem själva och det är där man lär sig praktisk tilllämpning av demokratin som arbetsmetod. Men det finns också en annan funktion som organisationerna fyller. Social gemenskap och aktivt kamratskap är en naturlig del av verksamheten i ungdomsorganisationerna. Där bryter man sociala barriärer och isolering mellan människor under arbetet för att nå ett gemensamt mål. Det är också alldeles uppenbart att allt fler organisationer i dagens samhälle är beredda att ta ansvar för verksamhet även utanför den egna medlemskåren. Betoningen av den öppna och uppsökande verksamheten blir alltmer markant. Det förslag som vi i dag har att ta ställning till innebär också en klart uttalad tilltro till ungdomsorganisationerna som ett viktigt inslag i den svenska demokratin. Det är ingen överdrift att påstå att det är folkrörelserna, av vilka ungdomsorganisationerna är en del, som har lagt grunden för, byggt upp och fördjupat demokratin. Inte minst för arbetarrörelsen är ett sådant synsätt naturligt, eftersom den själv är en stor folkrörelse. I den utredning som statens ungdomsråd tillsatte för en översyn av det centrala stödet var det naturligt att uttala ett stort förtroende för ungdomsorganisationerna. Från ungdomsrådets sida ser man det också som angeläget att organisationerna ges resurser för att kunna utveckla sin verksamhet. Hittills har ju anslagsutvecklingen — vilket framgår av tabellen på s. 8 i propositionen — varit svagare för ungdomsorganisationerna än för idrotten. Genom den proposition som vi nu har att ta ställning till kommer det att skapas en bättre balans. Såväl statens ungdomsråds förslag som propositionen och utskottets betänkande innebär ett principiellt ställningstagande av statsmakterna som ligger helt i linje med vad organisationerna själva uttalat i remissomgången. Ändringen från reservationsanslag enligt propositionen till förslagsanslag för det centrala stödet betyder, såsom jag ser det, en förbättring av propositionen. Motsvarande förhållande gäller det lokala stödet. Jag är glad över att utskottet skriver att man är beredd att ta speciella hänsyn till vissa handikapporganisationer. Glädjande finner jag också organisationerna det positiva uttalandet från såväl föredragande statsrådet som utskottet om särskilt stöd till de politiska ungdomsförbundens informationsverksamhet, men jag beklagar samtidigt att det i år inte finns utrymme för ett sådant anslag. Med anledning av det särskilda yttrande från centern om stöd till de politiska ungdomsförbunden grundat på medlemsantalet vill jag påpeka att detta krav inte har någon förankring i remissopinionen bland organisationerna. Däremot har ungdomsrådets förslag om särskilt stöd fördelat enligt partistödsprincipen vunnit en överväldigande anslutning bland ungdomsorganisationerna. Såvitt jag minns var det bara Moderata ungdomsförbundet och Fria moderata studentförbundet som sade nej till ett speciellt stöd. Inte ens Centerns ungdomsförbund fann anledning att på denna punkt frångå utredningens ställningstagande. På en punkt vill jag emellertid påpeka att svårigheter kommer att uppstå beträffande tolkningen av riksdagsbeslutet. Det gäller utskottets skrivning att ett statligt stöd till en organisation kan vara motiverat, även om den inte i alla delar uppfyller normerna. Vi får verkligen hoppas att man inom departementet kan lösa det brydsamma tolkningsproblem som riksdagsbeslutet försätter det i. Tillsammans med några partikamrater har jag motionerat om en samordning till ett statligt organ av bidragsgivningen gentemot organisationerna, bl.a. mot bakgrund av barnstugeutredningens och SIA:s förslag. Vi uttalar i motionen att detta organ lämpligen bör vara statens ungdomsråd. Att ungdomsrådet handhar tillsynsfunktionen finner vi vara naturligt eftersom rådet är det statliga organ som har den vardagliga kontakten med ungdomsorganisationerna. Att utskottet här föreslår ett tillkännagivande i anledning av motionen tycker jag är positivt. Jag sade inledningsvis att statens förhållande till organisationerna skall kännetecknas av förtroende. Detta gäller självfallet också vid medelstilldelningen och vid kontrollen av huruvida organisationerna uppfyller fastställda kriterier. Samma inställning har jag också uppfattat att regeringen hittills — och genom vad man skriver i propositionen — visat. Desto mer förvånande är det att konstatera att den nuvarande tillsynsmyndigheten i ett brev till ungdomsorganisationer har krävt en långtgående detaljredogörelse för medlens användning. I ett brev, daterat 1975-03-14, från SÖ ställer man krav på en mängd detaljredovisningar som, om de skall arbetas fram, kräver ett mycket omfattande arbete. Dessutom ställer man frågor som tillsynsmyndigheten, såvitt jag kan begripa, över huvud taget inte har med att göra. Detta brev från SÖ är inte ett uttryck för vare sig respekt för organisationernas integritet, förtroende för organisationerna eller insikt om att organisationerna inte skall behöva lägga ned orimligt mycket arbete på statliga redovisningar.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

Herr talman! Till de mest positiva dragen i svenskt samhällsliv hör ett rikt förgrenat föreningsliv. Den mångfald och det engagemang i ungdoms och samhällsarbetet som de ideella organisationerna presterar har varit mycket gynnsamma för utvecklingen i samhället. För att en organisation skall kunna komma i fråga för statligt bidrag till sin centrala verksamhet föreslår statsrådet sådana. kriterier i fråga om medlemsantal och spridning av lokalföreningar i landstingsområdet att de för åtskilliga organisationer kan komma att framstå som orealistiska krav. Föreningslivets villkor medger inte alltid en massiv tillströmning av medlemmar med välavvägd geografisk spridning. En anpassning måste ske gentemot en differentierad ungdomsverksamhet och dess naturliga krav på ett ekonomiskt stöd från statsmakternas sida. De insatser som de ideella organisationerna gör måste dock ske på deras egna villkor. Det är väsentligt att det idéburna ungdomsarbetet inte sorteras in i standardfack där obetydliga egenarter, t.ex. geografisk spridning, medlemsavgiftens uppbördsform eller det absoluta medlemstalet, ställer organisationer vid sidan. Vi har i motionen 1975:1916 sagt att det finns anledning att söka skapa ”mjukare” regler för erhållande av bidrag. Aktiviteten inom de olika organisationerna måste mer komma i förgrunden än vad som angivits i propositionen. Regeringsförslaget har alltför starkt kommit att domineras av formella kriterier. Kulturutskottet har tagit fasta på våra invändningar. Med utgångspunkt i att de allmänna riktlinjerna i propositionen 1975:14 skall godkännas har man anammat de problemställningar som kan uppstå i fråga om vissa typer av ungdomsorganisationer, om det av regeringen föreslagna bidragssystemet införs. Utskottet säger sig ha förståelse för de synpunkter som redovisas i motionerna och anser att det kan vara motiverat med ett statligt stöd till en organisation även om den inte i alla delar uppfyller de krav som uppställts för det generella stödet till central verksamhet. Vidare kan det i vissa fall finnas anledning att överväga ett mer omfattande stöd än vad som skulle bli fallet enligt föreslagna bidragsbestämmelser. Utskottet säger vidare: ”Det är emellertid angeläget att denna typ av bidragsgivning sker efter bedömning i varje särskilt fall, en bedömning som exempelvis kan gälla frågan om godkännande av ett annat medlemskriterium eller en annan organisationsform än som avses gälla enligt de generella reglerna. Det får förutsättas att dessa frågor tas upp i överläggningar mellan regeringen och vederbörande organisation varvid de av utskottet angivna synpunkterna bör beaktas.” Utskottets anslutning till våra motionsyrkanden upplever jag som utomordentligt viktig för de organisationer som gör ett värdefullt arbete men som i någon del — som regel högst marginell — inte uppfyller de formella kriterierna. Vad som är angeläget att slå fast är att det som organisationerna skall kvalificera en organisation att erhålla medel från staten måste mera vara det faktiska arbete som utföres inom resp. organisation än de strukturella former som man utvecklat under årens lopp. Jag är, herr talman, glad över att propositionen ändå slår fast vikten av att vi i vårt land har ungdomsorganisationer av olika struktur och med olika ideologisk inriktning och att utskottet i sitt betänkande instämmer i detta. Mot den bakgrunden hyser jag förhoppningen att riksdagen kommer att följa utskottets förslag och att regeringen därigenom får uppdraget att med organisationerna diskutera igenom de förändringar som bidraget till ungdomsorganisationerna kommer att medföra för resp. organisationstyper. I fråga om bidragsgivningen till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet föreslås i propositionen med hänsyn till det pågående översynsarbetet inte några principiella ändringar.

Från mittenpartierna har uttalats att i och med att en övergång sker till förslagsanslag bör den nuvarande bestämmelsen upphävas, dvs. att tiokronan skall reduceras om anslagsmedlen visar sig otillräckliga. Den målsättning som riksdagen 1971 ställde sig bakom är det nu hög tid att förverkliga.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

Herr talman! Jag delar i princip utskottets mening att det är viktigt och värdefullt att den statliga bidragsgivningen till ungdomsorganisationerna kan ske efter klara och entydiga riktlinjer. Detta bidrar bl.a. till att tillgängliga resurser fördelas så rättvist som möjligt mellan organisationerna. De riktlinjer som nu skall fastställas av riksdagen verkar emellertid diskriminerande för en särskilt betydelsefull ungdomsverksamhet. Vi socialdemokrater som står bakom motionen 1921 har konstaterat att den ungdomsverksamhet som bedrivs av De blindas förening, Hörselfrämjandets riksförbund och De dövas riksförbund med de nu föreslagna reglerna inte har fått stöd på lika villkor med andra ungdomsverksamheter. Detta beror helt enkelt på att medlemsunderlaget för de här organisationernas ungdomsverksamhet inte räcker till för att kvalificera dem till det stöd som andra organisationer får. Det är klart oacceptabelt att samhället inte går in och stöder denna verksamhet i relation till det arbete som de faktiskt bedriver bland ungdomarna. Vi har anledning att vara tacksamma för att gruppen handikappade ungdomar inte är så särskilt stor. Men det förhållandet skall naturligtvis inte användas som ett argument mot att organisationerna får ett rättvist stöd. Både statens ungdomsråd och statens handikappråd har i en tidigare remissomgång sagt klart ifrån att reglerna bör utformas så att man för handikapporganisationerna bortser från kraven på medlemsantal och högsta ålder. Vi motionärer har krävt en skyndsam översyn av stödet till denna ungdomsverksamhet och vi vill att fördelningskriterierna skall anpassas till dessa organisationers särskilda förutsättningar. Vi tycker det är viktigt att man knäcker denna principfråga en gång för alla, så att resultatet blir jämställdhet med andra ungdomsgrupper. Därför finner vi det givetvis också mycket positivt att utskottet nu har sagt klart ifrån att formerna för dessa statsbidrag bör övervägas ytterligare. Låt mig nu inför den prövning som skall göras — och som måste ske snabbt — påpeka att de handikappade ungdomarna arbetar under särskilt svåra förhållanden och att verksamheten där är speciellt kostnadskrävande.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

Herr talman! Man har från alla håll betygat ungdomsorganisationernas stora betydelse i dagens samhälle. Inte minst har många talare i dag och i fredagsdebatten givit uttryck härför. Det är därför så mycket märkligare att majoriteten i utskottet inte har omsatt detta synsätt i handling när det gäller det lokala stödet. I propositionen föreslås ju ingen ändring av nu gällande bestämmelser vad gäller bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Detta är ytterst märkligt, speciellt som den bidragsgrundande åldern för det centrala stödet har sänkts till sju år. Utskottet hänvisar till att det pågår en översyn rörande det lokala stödet. Men det hade naturligtvis varit riktigare att propositionen hade behandlat det lokala stödet på samma sätt som det centrala stödet, så att man hade kunnat uppnå den samordning som alla anser vara önskvärd. Barnstugeutredningen påpekar föreningslivets stora betydelse för åldersgrupperna sju till elva år samt vikten av en intim samverkan mellan fritidshemmen och föreningslivet, där det sistnämnda utgör basen. Politiken på detta område är utan tvivel mycket inkonsekvent. Jag avser då dels storleken av det föreslagna centrala stödet i förhållande till det lokala stödet, dels bristen på initiativ för att ge föreningslivet förutsätt 1 organisationerna ningar att arbeta med dessa åldersgrupper trots uttalade intentioner att ge barn omsorg och trygghet. Det förslag om införande av förslagsanslag som utskottets majoritet nu har förordat är en framgång. Men samtidigt sänker man i realiteten anslaget till föreningarna ute i landet genom att beloppet per sammankomst förblir oförändrat.

Herr talman! Vår behandling och våra beslut här i riksdagen sker i många frågor i stor tysthet. Människorna utanför riksdagen blir varken informerade eller intresserade, trots att besluten berör de många. Det ärende vi nu behandlar har på ett särskilt sätt kommit i fokus. När så sker blir människorna både informerade och intresserade. Även om debatten irriterar en del, önskar och hoppas vi att flera beslut som vi fattar skall bli mer belysta och debatterade ute bland svenska folket. Inte minst speciella kompromissbeslut behöver noga redovisas för dem de berör. Det är ett sådant förslag till kompromiss som vi behandlar i dag. Vi var många som blev mycket förvånade när vi fick propositionen i detta ärende i vår hand. Det stod klart att det fanns risk för att vissa organisationer skulle utestängas från stöd beroende på sin organisatoriska uppbyggnad. Detta gäller ett av våra största frikyrkosamfund. Det som gör många betänksamma är att utbildningsministern och frikyrkomannen Bertil Zachrisson finns med i sammanhanget. I en motion har Gunde Raneskog och jag tagit upp denna problematik. Vi representerar två olika samfund och är medvetna om att skillnaden mellan samfunden och deras sätt att bedriva ungdomsverksamhet är liten. Det var många bra saker som Åke Gustavsson i Nässjö sade inledningsvis i sitt anförande. När jag hörde honom tyckte jag nästan att han talade för vår motion, särskilt då han talade om principerna och om samhörigheten mellan generationerna. Det är synpunkter som vi har framhållit i vår motion. Georg Andersson i Lycksele sade i debatten förra veckan att ungdomsorganisationerna är tillfredsställda med det bidragssystem som regeringen skapat för centralstöd och att det fungerar enkelt, lätthanterligt och rättvist. Är det helt sant, Georg Andersson, att alla är nöjda? Vi inom frikyrkoorganisationerna är inte nöjda med att ett av våra största frikyrkosamfund ställs utanför. Från den pressdebatt som pågår vill jag citera ett pressklipp ur tidningen Dagen i förra veckan, vilket tryckts på framträdande plats i baptisternas tidning.

Något konkret innehåll får väl ändå ekumenisk solidaritet ha i ett läge som detta, ifall rättvisa inte kan vinnas på förhandlingarnas väg.” Beslutet blir nu att Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete ställs utanför centralt stöd. Det gamla tröskelbidraget finns kvar i tre år. Utskottet finner emellertid även beträffande dessa organisationer flera skäl tala för att organisationer som inte blir berättigade till bidrag enligt de generella reglerna övergångsvis under tre år får behålla ett stegvis minskat bidrag. För detta ändamål bör under anslaget beräknas ett belopp av 100 000 kr., säger utskottet. — Detta är alltså kompromissen. Jag skulle vilja fråga Georg Andersson i Lycksele: Om de tre oppositionspartierna hade reserverat sig för ett beslut som ligger i linje med motionskraven, vad hade motskrivningen då blivit? Skulle den ha blivit att pingstvännernas ungdom hade ställts helt utanför?

Herr talman! Ett inlägg nu kan ju löpa risk att bli en upprepning av vad som sades i fredags. Jag vill ändå helt kortfattat upprepa vad jag då sade om att bidragssystemet har utarbetats i nära samverkan med ungdomsorganisationerna och att det helt övervägande antalet ungdomsorganisationer är mycket till freds med det. Jag kan tillägga att man också bland kristna organisationer har uttalat tillfredsställelse med systemet. Så har skett bl.a. i Missionsförbundets egen tidning. Men jag sade också att någon ansett sig ha hamnat så att säga mellan två stolar. I anledning därav har vi haft en överläggning i utskottet. Motioner har väckts i frågan, som närmast gäller Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete. Att missnöjet i någon mån kan ha spritt sig utanför pingströrelsens ungdomsverksamhet kan väl delvis bero på att det har förekommit en något vilseledande pressinformation. Så skedde senast i lördags, när man försökte referera riksdagens debatt i fredags. Jag läste i en tidning att man där konstaterade att pingströrelsens ungdomsverksamhet är utfrusen ur systemet. Av det skälet skulle jag än en gång helt kort vilja återge vad som har hänt. Utskottet har, bl.a. i anledning av ett antal motioner, haft överläggningar med representanter för pingströrelsens ungdomsverksamhet. Därvid har mycket klart framgått att den oro man kände inför det nya systemets genomförande framför allt berodde på farhågor beträffande det lokala aktivitetsstödet. Sedan dess har försäkringar lämnats här i kammaren av statsrådet Hjelm-Wallén, att statligt stöd till lokal aktivitet organisationerna IS organisationerna kommer att utgå till pingströrelsens lokala verksamhet. Vidare har utskottet genom den konstruktion som föreslås beträffande nuvarande tröskelorganisationer undanröjt alla anledningar till oro beträffande stödet till pingströrelsens lokala verksamhet. Vi har därtill genom den speciella konstruktionen garanterat alla förutvarande tröskelorganisationer ett visst centralt stöd fortsättningsvis under tre år. Ingen organisation som nu erhåller centralt stöd kommer alltså att mista det i och med riksdagens beslut i dag. Till detta skall läggas att vi förklarar att vi har förståelse för att man kan behöva göra vissa undantag vid tillämpningen av de generella reglerna. Vi vet att detta är en svår fråga därför att det stora flertalet organisationer vill ha raka, klara och entydiga principer — det har Åke Gustavsson tidigare vittnat om i debatten. Vi har ändå dristat oss att säga att det kan finnas skäl att göra undantag exempelvis beträffande medlemskriteriet och organisationsstrukturen. Vi inbjuder de organisationer som har anledning att åberopa den skrivningen att komma till diskussion med myndigheterna på denna punkt. Jag har än en gång velat upprepa detta, fortfarande i hopp om att det skall lyckas att sprida saklig information om det som troligen kommer att bli riksdagens beslut i denna fråga.
Herr talman! Herr Johansson i Skärstad säger att ”vi inom frikyrkorna är inte nöjda med att en organisation ställs utanför”. Jag tror att herr Johansson skall akta sig för att tala på frikyrkornas vägnar. Propositionen har föregåtts av ett omfattande remissförfarande där samtliga kristna ungdomsorganisationer har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Så gott som alla har yttrat sig, Pingstkyrkans ungdom gjorde det inte. Jag kritiserar den inte för det men jag vill med detta ha sagt att bakom regeringsförslaget står en kompakt majoritet av ungdomsorganisationerna. Jag tror alltså inte att den opinion som herr Johansson vill göra sig till tolk för är korrekt återgiven. Det senaste numret av KFUM:s tidning Ung Värld — KFUM är ju något av en ekumenisk organisation — skriver om PU: ”Kritik har framförts mot förslaget främst från Pingstväckelsens ungdom som genom förslagets konstruktion helt ställs utanför statligt stöd. Detta mot bakgrund av att de icke har någon riksorganisation. Då det statliga stödet utgår för centralt bedriven verksamhet måste det vara svårt att ge det till en organisation som icke bedriver en central administrativ verksamhet. Givetvis måste på något sätt garantier skapas för att detta förhållande på centrala planet inte leder till att organisationen i fråga ställs utanför kommunala och landstingsbidrag. Men det sägs också klart i propositionen att kommuner och landsting även i fortsättningen bör ge stöd till organisationer som är lokalt och regionalt förankrade.” Farhågorna för att de skall ställas utanför denna form av stöd är alltså skrivning i utskottet som innebär att man speciellt skall titta på detta. Tisdagen den Att någon då kan ge uttryck för ett sådant missnöje som herr Johansson 29 april 1975 i Skärstad gör har jag svårt att förstå. De som har gjort ställningstagandet == LL i denna fråga är t.ex. Svenska alliansmissionens ungdom, SMU, SKU = Stöd till ungdomsosv., organisationer vilkas ställningstagande herr Johansson i Skärstad organisationerna borde vara ganska väl informerad om.
Herr talman! Det är inte mot själva systemet i dess helhet som jag vänder mig utan mot det faktum att ett samfund har ställts åt sidan. Jag talar inte för alla frikyrkliga organisationer — det kan jag inte göra - men jag skulle vilja ha reda på av Åke Gustavsson vilket samfund som är nöjt med att pingstvännerna har ställts åt sidan. Vad jag har sagt är att vi från frikyrkohåll är missnöjda och att vi inte kan ställa oss bakom detta förslag. Jag tror inte att Åke Gustavsson kan frammana någon som vill ställa sig upp och säga: Vi i vårt samfund är nöjda med att pingstvännerna har ställts utanför. Sedan vill jag tillägga att vi är glada över att vi fick till stånd denna kompromiss — under tre år kan alltså pingstvännerna få både centralt och lokalt stöd. Men frågan är: Vad händer om fyra år?
Herr talman! Samtliga organisationer är nöjda med den principiella uppläggningen i propositionen; det har jag talat om. Eftersom man har gjort denna uppläggning blir det en logisk konsekvens att det kommer att utgå stöd till pingströrelsens ungdom. Eftersom herr Johansson i Skärstad frågade mig konkret vem som är nöjd, vill jag göra ytterligare ett referat utöver det tidigare från Ung Värld, KFUM:s tidning, som gör ett klart ställningstagande. Nu kan herr Johansson i Skärstad säga att KFUM inte är något samfund i och för sig, och det är riktigt, men KFUM är en kristen ekumenisk ungdomsorganisation.

Detta har också utskottet givit uttryck för i sin skrivning.
Herr talman! Nu går Åke Gustavsson över till medlemsavgifterna, men det var inte det vi talade om. Vad vi talade om var huruvida vi inom frikyrkosamfunden är nöjda eller inte nöjda med att pingstvännerna ställs utanför. Vi är glada och tacksamma över de bidrag som vi får, men 15 organisationerna vi har rätt att protestera mot att ett av våra största samfund ställs vid sidan om.
Herr talman! Bara en fråga till herr Johansson i Skärstad: Anser herr Johansson i Skärstad att en organisation som inte bedriver central verksamhet skall ha anslag för central verksamhet?
Herr talman! Jag tror att pingstvännerna bedriver central verksamhet, och jag tänker då inte minst på det rika musikliv som de bedriver inom ungdomsorganisationerna. Det måste ha hjälp från centralt håll för att det skall kunna bedrivas.
Herr talman! Låt mig slutligen slå fast, eftersom herr Johansson i Skärstad gång på gång upprepar att pingströrelsens ungdom ställs utanför, att med det förslag som utskottet nu lägger ställs pingströrelsens ungdomsverksamhet inte utanför. Den erhåller såväl centralt som lokalt stöd.
Herr talman! Jag är medveten om vad utskottsbetänkandet innehåller, men min fråga löd: Vad hade det blivit om vi inte hade haft våra motioner och om inte denna kompromiss skett i utskottet?

Herr talman! Det har förekommit en del upprepningar i dag, och jag vill tillåta mig att göra ytterligare en med anledning av den fråga som herr Gustavsson i Nässjö nyss ställde: Är det riktigt att lämna centralt bidrag till en organisation som inte bedriver någon central verksamhet? Detta argument har framförts flera gånger. Jag vill tillbakavisa detta oriktiga påstående, och jag vill i den delen upprepa vad herr Sellgren sade i fredags. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén har tidigare inför kammaren uttalat att pingstförsamlingarna inte har någon riksorganisation. Det är grovt felaktigt. Hur kan tröskelbidrag utgå till en organisation som inte existerar? Redan det visar ju att det måste finnas en organisation. Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete är en sammanslutning av omkring 450 lokala församlingar med omkring 65 000 7-25-åringar i sitt ungdomsarbete. Det finns stadgar för den centrala organisationen. De tillkom 1971 och upprättades i samråd med skolöverstyrelsen, så att de borde vara godtagbara. Det borde därmed vara slut med bortförklaringarna om att det här inte är fråga om en riksorganisation. Vidare påstås det att PU inte har några kostnader, man avlönar bara en halv kontoristtjänst. Ja, man har dock en organisation om man har avlöning till en kontorist. Även detta faktum visar väl att det måste finnas en central organisation. Jag kan inte finna vad anledningen är till att man söker bortförklara det faktiska förhållandet. Alla måste väl kunna förstå att den här organisationen verkligen finns. Den bedriver också ett omfattande arbete i form av framtagande av studiematerial och arbetsmaterial, utövning av ledartidning och genom ledarutbildning, precis som inom andra organisationer. Likaså producerar den annat som tillhör det gemensamma arbetet för rörelsen. Jag menar alltså att det finns skäl att godta PU som en organisation vid sidan av de andra, även om den har en något annorlunda uppbyggnad. Jag förutsätter därför att de förhandlingar som utskottet öppnar möjligheter till mycket snabbt skall leda fram till att PU blir likaberättigat i det här avseendet och får bidrag precis som andra ungdomsorganisationer. den det ej vill röstar nej. organisationerna organisationerna den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.